Herr talman! Centerpartiet har i en motion avstyrkt regeringens förslag till ny bostadsanvisningsrättslag. Vi har gjort det av följande skäl. För det första tillskapas inte en enda ny lägenhet genom att kommunerna genom lagstiftning får anvisningsrätt för lägenheterna. Det måste enligt vår uppfattning ske på annat sätt. För det andra präglas regeringens förslag av tvång och förbudstänkande. Om inte parterna, dvs. kommunen och fastighetsägarna, kommer överens frivilligt, skall anvisningsrätten uppkomma genom beslut av hyresnämnden. Det skapar inga goda förutsättningar för samarbete mellan kommuner och husägare. Risken är uppenbar att förslaget i stället leder till betydande merarbete i kommunerna, med ökad byråkrati som följd. Enligt centerns mening måste ett nära samarbete finnas mellan kommunen och husägarna för att bereda alla bostadssökande lämplig bostad. Ett sådant samarbetsklimat skapas bäst genom frivilliga överenskommelser, utan att någon av parterna tvingas att förhandla under bilan av en lagstiftning, om man inte skulle komma överens i alla situationer såsom den som har favör av en lagstiftning önskar. Vi kritiserade den gamla bostadsanvisningslagen för att den innehöll samma krångel och byråkrati. Det visade sig snart i fråga om tillämpningen att vi fick rätt. Därför kom lagen aldrig att tillämpas. Nu tvingas regeringen själv konstatera detta faktum och föreslår att den gamla anvisningslagen avskaffas. Så långt är det bra. Men det är samtidigt förvånande att man nu vill skapa en ny anvisningsrättslag som i praktiken kommer att bli lika byråkratisk, krånglig och svår att tillämpa. Herr talman! Vi står i dag inför en svår bostadsbristsituation, där t.ex. mellan 120 000 och 130 000 människor enbart här i Stockholm står i bostadskö för att få en lägenhet — en lägenhet som inte finns. Samtidigt frodas spekulationen, som medför att många människor tjänar stora pengar på att folk saknar bostäder. De som har råd kan köpa sig en bostad, t.ex. en bostadsrätt till kraftigt överpris som staten är med om att subventionera. Detta är exempel på en bostadsmarknad som bragts ur funktion. En ytterligare reglering genom lagstiftad bostadsanvisningsrätt förbättrar inte utan förvärrar i stället denna situation. För att lösa dessa problem fordras det helt andra åtgärder. Den bostadsbristsituation som den socialdemokratiska bostadspolitiken tvingat oss in i och genom vilken marknaden bringats ur balans, undergräver möjligheterna för en social bostadspolitik. Vi hari vår motion betonat vikten av att de sociala målen i bostadspolitiken inte får undergrävas på det sätt som nu sker. Var och en skall ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad och i en god miljö. En social bostadspolitik skall ta hänsyn till handikappade, invandrare och andra utsatta gruppers situation på bostadsmarknaden. Det är dessa grupper som först kommer i kläm i den bristsituation och obalans som vi i dag har — inte bara här i Stockholm utan i 170 andra kommuner, som nu också uppger att de har bostadsbrist. Ett viktigt mål i den sociala bostadspolitiken är att slå vakt om ett blandat boende och undvika att det skapas miljöer med en ensidig social struktur. Men det gör man inte genom tvångslagstiftning, som ger möjligheter att genom centrala beslut anvisa bostäder mot de inblandade fastighetsägarnas och boendes vilja. Ett sådant tillvägagångssätt är bara ägnat att skapa ytterligare motsättningar och sociala problem. Det är öppenhet, förståelse och frivillighet som krävs — inte tvång och diktat. De åtgärder vi har föreslagit bygger på frivillighet. Vi har bl.a. pekat på att det behövs effektivare bostadsförmedling. Vi har vidare pekat på att rörligheten på bostadsmarknaden måste öka så att fler lägenheter kommer i omlopp. Till det krävs en rättvisare reavinstbeskattning och förändringar i hyreslagen. Vi har föreslagit lösningar på problemen med övernattningsbostäder i Stockholm. Antalet ligger i storleksordningen 100 000 lägenheter. Dessa lägenheter skulle innebära ett betydande tillskott på marknaden. Vi har föreslagit åtgärder mot smygkontoriseringen och åtgärder för att skapa fler smålägenheter. Herr talman! Regeringens proposition innehåller också ett förslag om att den s.k. tapetreformen skall permanentas. Det tycker vi är bra. Vi har inga invändningar mot regeringens förslag på den punkten. Men vi menar att det nu kan vara dags att myndigförklara hyresgästerna fullt ut. En enskild hyresgäst bör även utan att avtal om förhandlingsordning finns kunna få förhandla med hyresvärden om innehållet i tapetreformen. Herr talman! Jag ber därmed att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 7 och 8 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att själv få bestämma var och hur man vill bo borde vara en självklar rättighet för varje medborgare i ett demokratiskt land. Att själv få förfoga över enskild egendom borde också vara en självklar rättighet i ett demokratiskt land. Det lagförslag som vi nu har att behandla — lagen om kommunal bostadsanvisningsrätt — medför ytterligare inskränkningar i båda dessa hänseenden. Bostaden har för alla människor stor betydelse. Var och hur man vill bo varierar väsentligt från individ till individ. Närhet till arbete, släkt eller vänner, skola eller daghem för barnen eller viss service är ofta önskemål som styr val av bostadsområde. Avgörande för bostadsvalet kan också vara att bostaden som sådan motsvarar den bostadssökandes önskemål. I en situation med bostadsbrist, vilket i huvudsak skall vara styrande för tillämpning av den nya lagen, kan det förvisso vara svårt att som förstahandsalternativ få sina önskemål uppfyllda. Men om man har en bostad, är det betydligt lättare att genom en överenskommelse med hyresvärden byta bostad till ett alternativ som passar vederbörande bättre. Enligt det nya lagförslaget blir det betydligt svårare för en hyresgäst som anvisats lägenhet att kunna byta bostad. Detta kommer att leda till att bostadsmarknaden blir ännu mera trögrörlig och problemfylld. Enligt propositionen är det nya lagförslaget tillkommet för att uppnå de bostadssociala målen och att åstadkomma en rättvis fördelning av bostäderna samt att motverka ensidig befolkningssammansättning i bostadsområdena. Som kommunalpolitiker har jag försökt att sätta mig in i hur politikerna skall agera för att uppfylla lagens intentioner. Det torde bli så att kommunen får upprätta någon form av läggspel där kommuninvånarna indelas i svaga och icke svaga bostadskonsumenter, varefter en kartläggning görs av var de olika kategorierna bor. Med denna kartläggning som grund sker så en uppdelning i bostadsanvisningsområden. Hur upplever då en kommunmedborgare att bli anvisad en bostad i ett område där han eller hon inte känner någon tillhörighet med sin omgivning, utan bor där endast för att bidra till någon form av balans för att de bostadspolitiska målen skall uppfyllas? Herr talman! Lagförslaget om kommunal bostadsanvisningsrätt präglas av övertro på politikers och byråkraters förmåga att på ett rättvist sätt häva en bristsituation som tidigare regleringar på bostadsmarknaden medverkat till att skapa. Några nya bostäder skapas inte med en ny bostadsanvisningsrättslag. Genom införandet av kommunal bostadsanvisningsrätt sker en ytterligare begränsning av äganderätten. Förslaget om anvisningslag kan inte ses isolerat i bostadslagstiftningen. För närvarande gäller flera inskränkningar för ägaren av en hyresfastighet. Han kan inte själv bestämma hyran, utan detta sker genom bruksvärdessystemet. Hyresrätten har förändrats till en i princip permanent upplåtelseform genom det s.k. besittningsskyddet. Nu föreslås i bostadsanvisningslagen en kraftig inskränkning av fastighetsägares rätt att själv påverka vilka hyresgäster som skall bo i hans fastighet. Äganderätten i vårt land har varit föremål för prövning i Europadomstolen, och det råder inget tvivel om att den nu diskuterade lagen är ett ärende som ligger på gränsen för vad Europakonventionen medger när det gäller rådighet över egen egendom. Det finns också fog för att ifrågasätta om inte lagförslaget leder till expropriation av egendom. Förslaget om anvisningsrätt strider också mot kommunallagens likabehandlingsprincip. Förhållandet att två fastighetsägare med likvärdiga fastigheter får olika ekonomiska villkor på grund av att den ena fastigheten behäftas med anvisningsrätt är ett klart brott mot likabehandlingsprincipen. Utskottsmajoriteten behandlar den frågan på följande sätt: ”Eftersom det emellertid är tillgodoseendet av bostadsförsörjningsbehovet som är lagens huvudsyfte och detta behov ofta gestaltar sig på olika sätt i skilda delar av kommunen kan det inte anses motiverat att generellt ställa samma krav på alla husägare i kommunen. Det är i själva intresseavvägningen som likabehandlingsprincipen får sin främsta betydelse.” Här medger utskottsmajoriteten att likabehandlingsprincipen får ge vika, och det finns inte ens ett uns av strävan hos socialdemokrater och kommunister att leva upp till en av kommunallagens viktigaste principer: att behandla alla kommuninvånare lika. En annan oformlighet som lagförslaget är behäftat med är att anvisningsrätten även skall omfatta personalbostäder. Som skäl för detta anför bostadsministern att det kan uppstå två bostadsköer på samma ort, vilket han måste anse vara bostadssocialt oacceptabelt. Regeringen anser uppenbarligen att den kommunala bostadsförmedlingen på sikt skall vara den enda som skall få förmedla lägenheter. Ett monopol anses vara lösningen på de bostadssökandes problem. Denna uppfattning delas med säkerhet inte av alla dem som förgäves sökt få sina bostadsproblem lösta genom bostadsförmedlingen. En utökad och offentlig bostadsförmedling kommer troligen att få den svarta och grå bostadsmarknaden att växa betydligt. Redan tidigare har regeringen lagt en snara runt den privata fastighetsmarknaden som den med jämna mellanrum drar åt genom att försämra de ekonomiska villkoren för privata fastighetsägare. Målsättningen är måhända att så småningom strypa hela den fria bostadsmarknaden. Den socialdemokratiska regeringen borde ha lärt sig vid det här laget att ju fler regleringar och restriktioner vi får, desto sämre fungerar bostadsmarknaden. Herr talman! Lagförslaget om kommunal bostadsanvisningsrätt strider mot flera lagar som är viktiga för det demokratiska samhället och måste därför avvisas. Betänkandet upptar också förslag om ett upphävande av tidsbegränsningen av den s.k. tapetreformen. Vi ansluter oss till förslaget men föreslår i enlighet med reservation 8 att avtal skall kunna upprättas direkt mellan hyresvärd och hyresgäst utan medverkan av organisationerna på området. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 3, 7, och 8.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under många år i olika sammanhang förespråkat och föreslagit åtgärder i syfte att förbättra möjligheterna till en rättvisare fördelning av både nybyggda och ledigblivna bostadslägenheter. En aktiv kommunal bostadsförmedling är därvid ett viktigt medel för att uppnå bostadssociala mål. Vpk:s utgångspunkt är att alla lägenheter skall förmedlas genom bostadsförmedlingen, dvs. obligatorisk bostadsförmedling. Det innebär bl.a. att vi förordar en effektiv lagstiftning framför avtalslösningar. Erfarenheterna av frivilliga avtal är generellt sett dåliga, och avtalslösningar innebär i sig att grundläggande bostadssociala rättigheter blir föremål för förhandlingar och ger utrymme för ett visst godtycke. En konsekvens av nu föreliggande förslag, med eventuella förändringar eller förbättringar, måste enligt vår mening bli en allmän upprustning av de kommunala bostadsförmedlingarna. Förmedlingarna måste vara informationsoch serviceorgan för både dem som saknar egen bostad och dem som önskar byta. De hushåll som inte kan konkurrera på en allt hårdare kommersialiserad bostadsmarknad och dess villkor måste ha rätt till och frihet i val av bostad. Bostadskommittén föreslog i sitt slutbetänkande våren 1986 en rad åtgärder för att förbättra kommunernas tillgång på förmedlingsbara lägenheter. Kommittén förordade bl.a. sanktioner för att säkra förmedlingsrätten vid statliga lån, enhetligt förfarande vid prövning av hyresgästerna och preciserade anvisningstider. Vidare menade man att anvisning enligt bostadsförsörjningslagen skulle förenklas och samordnas med prövning enligt lånebestämmelserna och förenklingar genomföras av bostadsanvisningslagens besvärsoch delgivningsförfarande. Det var alltså en rad förslag som bostadskommittén hade, som skulle innebära ordentliga förbättringar på det här området. Förslagen i det betänkande vi nu behandlar tillgodoser en del av dessa förslag och innebär bl.a. förenkling och förtydligande av lagstiftningen, mer enhetligt prövningsförfarande och införande av vissa sanktionsbestämmelser. Förslagen är dock inte tillfredsställande i vissa avseenden. Jag har inledningsvis anfört erinringar beträffande förslagets grundläggande konstruktion, att avtal skall träffas mellan kommuner och fastighetsägare. Vår utgångspunkt är att husägaren skall vara skyldig att godta anvisad hyresgäst och att kommuner skall ha en generell rätt att förmedla lediga lägenheter. Vill inte kommunerna använda sig av denna rätt bör de självfallet ha möjlighet att avstå från den.

Skulle en sådan prövning innebära att husägaren inte behöver godta hyresgästen, skall kommunen alltid kunna hyra lägenheten och låta hyresgästen hyra i andra hand. Varje undantag från sådana grundläggande bestämmelser innebär en försvagning då det gäller att kunna förmedla bostäder på ett rättvist sätt. Det har anförts argument beträffande dem som har svårigheter att betala hyra, som kan tänkas missköta sig osv., men de argumenten kan avvisas med att det alltid finns möjlighet för husägaren att säga upp hyresavtalet enligt reglerna i hyreslagen. Då det gäller anvisningsrätten måste möjlighet föreligga att tvinga fram en upplåtelse även av lägenheter som står tomma i avvaktan på ombyggnad, försäljning av hus eller av andra skäl. Det är tveksamt om en bra förmedlingsverksamhet kan åstadkommas med den anvisningstid om en månad som följer av bestämmelserna i 10 § i den föreslagna lagen. Flera remissinstanser har också påpekat detta och föreslagit att en anvisningstid om två månader för kommuner skall skrivas in i lagen. Det är en uppfattning som vi från vpk delar. Hyresgästorganisations ställning har vi tagit upp i detta sammanhang.

Jag vill också understryka att om den föreslagna ordningen med att förena beslut om anvisningsrätt med vite skall få en bra effekt, måste vitesbeloppet vara kännbart och storleken ställas i relation till resp. lägenheters värde. I annat fall finns risk för att vitet blir mer eller mindre verkningslöst. Herr talman! Bostadsutskottets majoritet har inte tillmötesgått vpkförslaget om obligatorisk bostadsförmedling, trots att de flesta nog är medvetna om att det bara är genom en sådan som målet om en rättvis fördelning av bostäder kan nås. Pengar och godtycke kommer även i fortsättningen att i stor utsträckning avgöra då det gäller denna viktiga bostadssociala rättighet. Utskottet tar här ställning mot, som man säger, långtgående generella ingrepp i äganderätten. Då det gäller vårt förslag om upplåtelsetvång för lägenheter som står tomma i avvaktan på ombyggnad, försäljning osv. säger utskottet att det skulle innebära förmögenhetsrättsliga problem och svåra gränsdragningsproblem. Detta väger tydligen tyngre än fördelen för alla bostadslösa att via bostadsförmedling få tillgång till sådana lägenheter under längre eller kortare tid. Vpk-förslaget om en generell skyldighet för husägare att godta de hyresgäster som kommunen anvisar avvisas också av utskottet, liksom förslaget om att hyresgästorganisationer skall ges rätt att på likartat sätt som enligt bostadssaneringseller anläggningslagen begära tillämpning av anvisningsrätten. Inte heller då det gäller viss förlängning av den tid kommunen har på sig för att ge besked om anvisad hyresgäst har utskottet accepterat vpk:s förslag. Utskottets borgerliga ledamöter säger att man anser att detinte — Prot. 1987/88:46 finns något behov av anvisningsrätt för kommunerna, och s-ledamöterna 16 december 1987 anser förslagen för långtgående. ES AST AM SN Vi vill att anvisningsrätten inte skall kunna urholkas genom obefogade invändningar från husägarna och att man måste kunna begära att de kan styrka sina invändningar mot hyresgäster inför hyresnämnden. En initiativrätt för hyresgästföreningarna har, tvärtemot vad utskottsmajoriteten anser, ett självständigt värde och kan bidra till att kommunerna får bekänna färg i viktiga bostadsförsörjningsfrågor. Till sist, herr talman, vill jag understryka att förslaget om den nya lagen om kommunal bostadsanvisningsrätt innebär vissa förbättringar i jämförelse med den lagstiftning som vi nu har. Jag vill i det här sammanhanget gärna uttrycka förhoppningen att vi så snart som möjligt skall kunna gå vidare på den inslagna vägen och genomföra de förändringar och förbättringar som vi från vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit, till båtnad för landets bostadskonsumenter.

Herr talman! När jag har hört de borgerliga talarna här i dag, förstår jag att deiinte har en aning om hur det är att vara utan bostad, kontakter och pengar. De borgerliga partiernas företrädare ställer sig helt på fastighetsägarnas sida. Vi som har sysslat med bostadsförmedling på det lokala planet ända sedan 1960-talet vet att de som har kontakter och pengar inte behöver stå i bostadsförmedlingsköerna. Nu är det fråga om en rättvis fördelning av bostäder. I en situation där bostadsbristen tilltar och segregationen förvärras är det angeläget att bostadsförmedlingarnas tillgång på bostäder ökar. Det förslag som behandlas i bostadsutskottets betänkande 4 och som vi i dag diskuterar ligger därför rätt i tiden och kommer att betyda att låginkomsttagare, unga barnfamiljer, ungdomar som saknar både kontakter och pengar får ökade möjligheter att få bostad. Regeringens förslag innebär att 1980 års bostadsanvisningslag ersätts med en ny lag om kommunal bostadsanvisningsrätt — anvisningsrättslagen. Lagen kommer att vara frivillig så till vida att varje kommun själv bestämmer om den vill tillämpa lagen eller ej. I första hand skall kommunen och husägarna försöka uppnå frivilliga överenskommelser om hur många lägenheter som skall gå till bostadsförmedlingen, men om de inte kan komma överens eller om inte fastighetsägarna följer överenskommelsen kan kommunen enligt den nya lagen vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden skall bifalla ansökan i den mån anvisningsrätten behövs för bostadsförsörjningen. Beslut får dock inte meddelas i den mån det är oskäligt med hänsyn till särskilda villkor som kan gälla för upplåtelse av lägenheterna i huset, husägarens särskilda behov av att förfoga över lägenheterna eller övriga omständigheter. Ett beslut om anvisningsrätt gäller tills vidare. Det får omprövas efter fem år — i vissa fall redan tidigare, bl.a. om det är uppenbart att en husägare missgynnas i förhållande till andra husägare eller om anvisningsrätten orsakar husägaren stora olägenheter. För skada som uppstår genom det 13 dröjsmål som orsakas av anvisningsförfarandet har husägare rätt till ersättning av kommunen. Ersättning skall dock ej utgå om husägaren senast inom en månad från det han meddelat kommunen att lägenheten är ledig får besked om att han själv får förfoga över den. Till betänkandet har fogats åtta reservationer. Samtliga borgerliga partier yrkar inte bara avslag på förslaget till ny lag om anvisningsrätt utan också upphävande av den nu gällande bostadsanvisningslagen, som föreslogs av dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo. Jag frågar mig: Vart är folkpartiet på väg? — Tydligen allt längre in i högerburen, Vidare är de tre borgerliga partierna överens om att ge kommunerna möjligheter att uttaga avgift för bostadsförmedling. Vi avstyrker detta förslag. När det gäller den s.k. tapetreformen tillstyrker vi att tidsbegränsningen upphör. Däremot kan vi ej tillstyrka folkpartiets förslag om möjligheter för enskild hyresgäst att träffa avtal med fastighetsägare om inflytande över reparationer i den egna lägenheten, även om det inte finns någon förhandlingsöverenskommelse. Ej heller kan vi tillstyrka förslaget att individuella avtal skall kunna träffas som inskränker hyresvärdens generella underhållsskyldighet. Vpk vill skärpa lagen ytterligare och driver gamla välkända krav med någon otålighet. Jag kan ha en viss förståelse för det. Det förslag som nu behandlas är enligt min mening en förstärkning av bostadsförmedlingarna och det är också genomförbart. Jag yrkar avslag på vpk-reservationerna. Jag yrkar bifall till reservation 5 samt i övrigt till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på resterande reservationer.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till de vpk-reservationer som fogats till detta betänkande.

Det innebär ju inte i och för sig någon som helst rätt för kommunen att förfoga över någon lägenhet. Allting är förhandlingsbart. Även de lägenheter som kommunerna i dag kan tillförsäkra sig genom utfästelse från fastighetsägarna i samband med att statliga lån ges blir därmed förhandlingsbara. Det finns risk för att den praxis som har utvecklats på detta område kan rivas upp genom den här föreslagna lagstiftningen. Det är en del av bakgrunden till den oro som vi försökt ge uttryck för och anledningen till att vi trycker på hur viktigt det är att vi i stället får en lagstiftning, som inte utgår från frivilligheten som det grundläggande. Jag kan säga, utan att överdriva, att de flesta erfarenheter från frivilliga avtal med fastighetsägarna i vårt land om upplåtelse av lägenheter tyder på att frivillighet inte är bra — och när jag säger det har jag varit snäll i mitt omdöme. Från den utgångspunkten hade det varit angeläget att tackla det här problemet på ett annat sätt. Också rent praktiskt kommer det nämligen — Prot. 1987/88:46 att uppstå stora svårigheter. I stora kommuner med många fastighetsägare är 16 december 1987 det i praktiken nästan omöjligt att förhandla med varje enskild fastighetsäga Lag om kommunal bo re. Där får man förlita sig på resp. fastighetsägareförening. Men vi vet SS dT é é å 3 Er stadsanvisningsrätt, erfarenhetsmässigt hur dåligt relationerna mellan fastighetsägareföreningar RR na och enskilda fastighetsägare har fungerat. Det har varit svårt att förmå dessa senare att lämna nyproducerade eller ledigblivna lägenheter till bostadsförmedlingen. Jag menar att det för närvarande inte finns tillräckliga resurser för att detta skall fungera bra. Inte heller hyresnämnderna eller bostadsdomstolen klarar att pröva hundratals eller tusentals ärenden. Detta ger fastighetsägarna en alldeles för stark förhandlingsposition. Kommunerna blir mer eller mindre tvingade att komma överens med fastighetsägarkollektivet och har därför inte ett särskilt bra utgångsläge. Det som jag sade förut kvarstår. Jag hoppas att de förändringar som den nya lagstiftningen ändå innebär skall kunna följas upp, så att lagen kan förbättras ytterligare.

Herr talman! Maj-Lis Landberg sade att de borgerliga inte har någon aning om hur det är att vara utan bostad, pengar och kontakter. Jo, det vet vi, men vi vet också hur bostadsmarknaden fungerar i dag, nämligen inte särskilt väl. Vi vet med bestämdhet att det inte blir fler bostäder genom att det inrättas en bostadsförmedling i varje kommun — det bidrar inte till att öka bostadsbeståndet. Det finns kommunala bostadsförmedlingar, som inte fungerar särskilt bra, där det behövs pengar för att komma fram i kön. Även inom monopolets ram finns det alltså vissa avarter. Jag skulle kunna berätta för Maj-Lis Landberg att det kommunala, allmännyttiga bostadsbolaget i vissa kommuner fungerar så dåligt att alla som bor där flyttar, om de kan, till bostäder hos privata fastighetsägare, där ansvaret för och uppträdandet gentemot hyresgästerna är betydligt bättre. Maj-Lis Landberg ger en mycket ensidig bild av bostadsmarknaden. Det är inte mer monopol som behövs, utan mer flexibilitet och mångfald i samhället för att bristsituationen i någon mån skall kunna åtgärdas. Det är också ganska anmärkningsvärt att Maj-Lis Landberg utmålar de privata fastighetsägarna som socialt oansvariga. Det är inte min uppfattning om och min erfarenhet av privata fastighetsägare. De har ett socialt ansvar. De har gått med på förhandlingar om upplåtelse av lägenheter. I Malmö har t.ex. de privata fastighetsägarna tillfrågats om de var villiga att ställa lägenheter till förfogande för utslagna människor och arbetslösa personer i kommunen. Det har de gjort, och därmed har kommunmedborgare som tidigare bott på hotell och varit inhysta på annat sätt fått en riktig bostad.

Herr talman! Vi är i denna debatt ense om att det finns ett problem som vi skall försöka lösa. Däremot är vi oense om på vilket sätt problemet skall lösas. Problemet är alltså att det i dag råder en stor bostadsbrist. Vi har debatten från i somras i färskt minne, då vissa fackliga representanter på ett eller annat sätt hade skaffat sig lägenheter och gått före i kön. Införandet av denna lag skulle då vara ett sätt att lösa också detta problem, men jag tror inte heller att man därmed kommer åt det problemet. Maj-Lis Landberg inledde sitt anförande starkt med att påstå att hon är insatt i hur det är att vara utan bostad och att de borgerliga inte har någon uppfattning om hur de bostadslösa har det. Eftersom denna lag skulle vara botemedlet mot bostadsbristen vill jag fråga Maj-Lis Landberg: Hur många nya lägenheter beräknar socialdemokraterna att den nya lagstiftningen skapar? Hur skall ni kunna åstadkomma en rättvis fördelning av dessa lägenheter? Hur skall ni rättvist fördela lägenheter som inte finns i Stockholm till de 130 000 som står i bostadskön? Varför säger ni inte i stället ja till centerns förslag om att plocka fram de 100 000 övernattningslägenheterna och börja fördela dessa till dem som vill bo här i Stockholm men inte har någon bostad? Vad är det egentligen för skillnad mellan den nya lagen och den gamla bostadsanvisningslagen, som aldrig kom att tillämpas därför att den var alldeles för krånglig och skapade för mycket byråkrati? Nu blir det ju samma tvång och byråkrati, om inte än mer. Jag tycker att socialdemokraterna skulle ta konsekvenserna av det här, på — Prot. 1987/88:46 samma sätt som folkpartiet har gjort, och gå med på att avskaffa bostadsan 16 december 1987 visningslagen utan att införa någon annan lag i stället. Varför inte i stället. = Tr TA tillämpa frivillighet? Hur tror socialdemokraterna att man kan få till stånd ett blandat boende genom tvång? Varför förmenar ni de inblandade, de boende och fastighetsägarna, att vara med och diskutera på vilket sätt bostadsområdena lämpligen skall sammansättas för att den sociala bostadsmiljön skall bli bra och kunna fungera?
Herr talman! Först och främst vill jag säga till fru Gard att jag inte har sagt att fastighetsägarna är asociala. Jag har sagt att de borgerliga ställer sig helt på fastighetsägarnas sida, och det är en helt annan sak. Denna lag är en frivillig lag, så till vida att kommunerna själva får bestämma om de vill träffa avtal med fastighetsägarna. Jag kan försäkra att jag, som har representerat Norrköping där bostadsbristen var stor under 60-talet, vet att det går att förhandla med fastighetsägarna. Men den här lagen ger oss ett stöd ute i bostadsförmedlingarna. Om man har läst remissvaren vet man att bostadsförmedlingarna hälsar den här lagen med tillfredsställelse. Det är klart att man som Tore Claeson kan önska sig mer. Men vi har gått balansgången mellan rättssäkerheten och vår vilja att hjälpa de människor som har det sämst på bostadsmarknaden. Vill Maj-Lis Landberg tala om ifall det här förslaget ger några fler lägenheter, säger Agne Hansson. Vi har icke i dag en debatt om bostadsbyggande, vi har en debatt om fördelningen av lägenheter som blir lediga. Jag kan tala om för Agne Hansson att det sker en ganska stor förmedling utanför bostadsförmedlingarna. De bostäderna går inte till de grupper som jag talar för, de går till grupper som har pengar eller kontakter. Siw Persson tycker att vi skall ändra oss i vår uppfattning. Jag vet att förra bostadsministern, Birgit Friggebo, hade ett hårt arbete för att få lägga fram sitt förslag, vilket hon gjorde 1980. Att den lagen blev så pass dålig berodde på att man arbetade tillsammans med två andra borgerliga partier. Den lagen har vi ändå försökt att använda i Norrköping. Det är inte alls som någon sade här att man inte kunde använda den, men den var krånglig och besvärlig. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att vi i dag kan ta ställning till ett nytt förslag, som ger möjlighet för bostadsförmedlarna att arbeta på ett helt annat sätt än vad de har gjort tidigare. Bostadssituationen i Stockholm är svår, men inte försämrar den här lagen möjligheterna för dem som flyttar hit att få en bostad. Det blir snarare en förbättring för de grupper som i dag är utan bostad.
Herr talman! Maj-Lis Landberg sade faktiskt att det behövdes pengar och kontakter för att få bostad. Det gällde då hos de privata fastighetsägarna. Det tycker jag faktiskt är att säga att de inte har något ansvar, utan att det bara är pengar och kontakter som behövs för att få en bostad. Det tycker jag inte är en riktig beskrivning. 17 Sedan säger Maj-Lis Landberg att när man hade bostadsbrist i Norrköping gick det mycket bra att komma överens med de privata fastighetsägarna. Men varför i all sin dar skall vi då behöva ha den här lagen? Den behövs ju inte när det ändå går bra att komma överens.

Vi behöver inte denna lag, och därför tycker jag att det är helt onödigt att införa den. Jag är fortfarande kommunalpolitiker och följer med vad som sker, framför allt på bostadsområdet i min egen kommun och mitt eget län, och jag skulle vilja fråga Maj-Lis Landberg: Blir det enklare att tillämpa den här lagen? Det tror jag inte ett ögonblick att det blir. Den blir utomordentligt svår att tillämpa, för här skall man inte bara ta hänsyn till att människor får en bostad, utan man skall se till att det blir en social fördelning av bostäderna. Man skall titta efter vilka människor som bor i fastigheten och vilka som skall få komma dit, dvs. om de är svaga eller starka bostadskonsumenter. Så blir det om man skall följa lagens intentioner. Det tycker jag är en grannlaga uppgift som vi lägger på våra kommunalpolitiker och som jag med säkerhet tror att de betackar sig för.

Herr talman! Får jag först göra en kommentar till det som Agne Hansson sade beträffande övernattningslägenheter och att centern är anhängare av att man skall kunna komma åt dem. Nu sade väl Agne Hansson fel när han nämnde 100 000 lägenheter, men 10 000 handlar det säkert om i Stockholmsområdet. Vpk har aktualiserat den här frågan tidigare. Jag hälsar med tillfredsställelse om centern nu ställer upp. Det hade funnits möjlighet att göra det redan i dag i anslutning till detta betänkande och vår reservation nr 4. I den talar vi om möjligheterna att komma åt lägenheter som utan godtagbara skäl står tomma. Det är möjligt att vi får anslutning från centern under voteringen på den frågan. Det skall bli intressant att se. Den bostadsanvisningslag som vi nu har var, för att använda Siw Perssons ord, ett folkpartistiskt initiativ. Motivet för den lagens tillkomst var att man skulle få tillgång till nyproducerade och ledigblivna lägenheter som fastighetsägarna vägrade att lämna ifrån sig. Det var motivet för lagen. Sedan gjordes lagen, jag vill påstå medvetet, så krånglig att den blev nästan omöjlig att tillämpa i praktiken. Bara ett fåtal kommuner har tillämpat den. Men att lagen fungerat dåligt kan inte vara något skäl för att avskaffa all lagstiftning på det här området, utan man skall naturligtvis ändra och förbättra den lagstiftning man infört med de här motiven. Siw Persson säger att ett avslag nu, enligt folkpartiets modell, på den föreslagna lagstiftningen skulle gynna en ökad rörlighet. Jag tror säkert att det skulle gynna en ökad rörlighet. Men framför allt skulle det gynna en ökad spekulation på bostadsmarknaden och en ökad segregation, dvs. de som redan ligger sämst till och har svårast att få bostäder, de som inte har pengar och kontakter, skulle komma i ännu sämre läge och få en ännu sämre Prot. 1987/88:46 situation. 16 december 1987 Herr talman! Jag skall inskränka mig till de kommentarerna. Lag om kommunal bo
Herr talman! Jag vill ytterligare understryka att den här lagen får kommunerna frivilligt bestämma sig för om de skall använda. Ett ytterligare frivillighetsmoment är att man på frivillighetens väg skall försöka att komma överens med fastighetsägarna om fördelningen av lediga lägenheter. Om man inte då kommer fram till något resultat, skall man gå till hyresnämnden. Då har hyresnämnden att ta hänsyn till bostadsförsörjningen och många särskilda skäl som står angivna i lagen. Detta är en lag som naturligtvis kommer att betyda förbättringar jämfört med den nuvarande lagen. Men, jag vill gärna säga det, den är egentligen inte på något sätt tvingande, för det är kommunerna som på grundval av sin egen situation har rätten att bestämma.

Herr talman! Maj-Lis Landbergs och socialdemokraternas resonemang går ju inte ihop. Först säger Maj-Lis Landberg att vi inte skall föra en debatt om byggandet och tillskapandet av nya lägenheter och sedan säger hon att lagen medför en förbättring för dem som är utan bostad här i Stockholm. Men skall stockholmarna få någon förbättring måste det såvitt jag kan förstå bli fler bostäder här, och då måste motivet för lagen — det sägs i både propositionen och utskottsbetänkandet — vara att lagen skall avskaffa denna bristsituation. Det tillskapas ju inte en enda lägenhet med denna lag. Jag har inte fått svar på min fråga om hur många nya lägenheter som skulle kunna tillskapas. Lagen bygger på frivillighet, sade Maj-Lis Landberg, och det har flera 19 andra talare här poängterat. Det kan innebära att lagen inte kommer att tillämpas särskilt mycket. Om det går att förhandla med fastighetsägarna, som det också har sagts här, varför skall man då använda denna bila, som en part i förhandlingen skall ha över sig som tvingande, för att man skall komma överens i en förhandling? Borde inte parterna få stå på lika grund vid en förhandling? Det är också min uppfattning att man genom frivillighet skall kunna hitta mycket bättre lösningar på problemet. Hur tror Maj-Lis Landberg att vi skall få en socialt bättre sammansatt boendemiljö genom att utöva tvång? Det är svårt att tvinga folk att trivas i bostadsområden där grannar och andra hyresgäster inte är med i resonemanget och inte har möjlighet att själva vara med och utveckla sin miljö. All tvångslagstiftning i sådana situationer är till skada. Varför inte i stället försöka få fram de 10 000 övernattningsbostäderna? Det är, Tore Claeson, ett år sedan vi började driva denna fråga. Det gjorde vi i samband med propositionen om de ungas boende, tyvärr utan framgång vid det tillfället. De andra partierna sade ifrån. Men vi kommer inte att ansluta oss till vpk:s reservation. Den andas samma tvång och obligatorium och föreslår inga konkreta åtgärder för att tillskapa de ersättningsrum som behövs för att bostadsförmedlingen skall komma åt lägenheterna.

Herr talman! Agne Hansson resonerar så som han brukar göra. Han låtsas inte om alla de konkreta förslag till åtgärder som vpk under en rad år har lagt fram, inte minst då det gäller frågan om på vilket sätt man skulle kunna komma åt en del av de tomma lägenheterna. Men vi kan lämna den diskussionen, eftersom vi får anledning att återkomma till den under den allmänna motionstiden. Då får vi se om vi vid motionsbehandlingen kan komma till gemensamma uppfattningar. Jag begärde ordet med anledning av Siw Perssons påstående att vi generellt skulle hysa misstroende mot fastighetsägare och husägare. Siw Persson får väl visa när och i så fall i vilket sammanhang vi har uttryckt sådant generelit misstroende mot Sveriges fastighetsägare. Det finns liksom på andra områden i samhällslivet olika sorter. Jag vill bara understryka att både den tidigare bostadsanvisningslagen och den nu föreslagna lagen ger de kommuner som vill tillämpa den en möjlighet att förhandla med de fastighetsägare som inte vill medverka till att lämna lägenheter i rimlig utsträckning till bostadsförmedlingen. De fastighetsägare som träffar avtal och lämnar lägenheter och de fastighetsägare som vill medverka till en smidig lösning drabbas på intet sätt av denna lag.
Herr talman! Maj-Lis Landberg backar nu och säger att lagen är frivillig, så den behöver inte användas. Jag tror att Maj-Lis Landberg själv inte är riktigt övertygad om att lagen är särskilt bra. Vi kan kanske vara överens om att det mera är klåfingrighet att införa en sådan här lag i stället för att låta fastighetsägarna fritt sköta detta. Vi bör se till att få ett större utbud, en större mångfald och en större rörlighet på bostadsmarknaden. Det skulle främja hyresgästerna och bostadkonsumenterna på ett helt annat sätt än ytterligare — Prot. 1987/88:46 en tvångslag. 16 december 1987
Röj(cordragetallall Herr talman! Det har påtalats här flera gånger att jag har sagt att det går (RRETVEYKGRR DOSA ÖR bra att förhandla med fastighetsägarna. Ja, det är min erfarenhet att det har TEROSAINE TNE gått bra i Norrköping, men på många andra håll i landet har det inte lyckats lika bra. Denna lag är en tvåstegslag, där man först har möjlighet att förhandla med kommunen. Lyckas inte detta kan man gå till hyresnämnden, som bedömer om det finns sådana skäl att hyresnämnden kan besluta att lägenheter skall lämnas till bostadsförmedlingarna. Jag vill understryka att man i första hand skall förhandla med fastighetsägarna. Som Tore Claeson säger finns det olika slags fastighetsägare, och därför måste vi ha en lagstiftning i ryggen. Det är vad vi i dag skall besluta om. Jag hoppas verkligen att denna lagstiftning skall förbättra möjligheterna för de svagare grupperna att snabbare få bostad.
Herr talman! Helt kort till Maj-Lis Landberg. Det står i propositionen att fastighetsägarna genom sin organisation har ställt sig bakom förslaget att fastighetsägarna i proportion till sitt lägenhetsinnehav bör ta emot socialt svaga hyresgäster, som det uttrycks i propositionen. Det är ingenting att diskutera, eftersom fastighetsägarna ställt sig bakom detta.

Herr talman! Vi skall nu behandla ett ärende som berör de allmännyttiga bostadsföretagen. Jag vill därför börja med att deklarera hur centern ser på allmännyttan. Vi menar att de allmännyttiga företagen fyller en viktig funktion på bostadsmarknaden. För det första spelar de en helt avgörande roll för utvecklingen av en social bostadspolitik. De gör det därför att de ägs och drivs av kommunerna utan särskilt vinstsyfte. Genom bruksvärdesystemet blir de normerande för hyrorna, en hyra som baseras på självkostnadsprincipen. Allmännyttan fungerar därmed återhållande på boendekostnaderna. För det andra främjar allmännyttan rörligheten på bostadsmarknaden. Lägenheterna upplåts med hyresrätt. Det innebär att de är lättillgängliga för dem som inte har kapital att köpa en bostad eller för dem som av andra skäl på litet längre sikt inte vill binda sig för en bostad genom ett förvärv. 21 Prot. 1987/88:46 «Allmännyttan är särskilt viktig för rörligheten i sådana områden som t.ex. i 16 december 1987 Stockholmsområdet, där bristen på lägenheter för närvarande är mycket BERETT För det tredje har allmännyttan genom sin uppbyggnad och sin omfattning blivit ledande för hyresgästinflytandet i landet.

De främjar decentralisering därför att de i så hög grad står under inflytande av den kommunala demokratin och de kommunalt förtroendevalda. Det här gör sammantaget att de allmännyttiga bostadsföretagen är särskilt viktiga som instrument för att utveckla en social bostadspolitik. För att den sociala bostadspolitiken skall kunna utvecklas, krävs att allmännyttan kan utvecklas. Det kan den bara göra om den har möjlighet att förnya bostadsbeståndet, utveckla nya bostäder, ändra lägenhetssammansättning för att undvika kategoriboende och experimentera. För att det skall vara möjligt krävs det att allmännyttan, såväl som andra fastighetsägare kan avyttra fastigheter för att få loss kapital till förnyelse. Synen på de allmännyttiga bostadsföretagen, allmännyttan som garant för en social bostadspolitik och möjligheterna för allmännyttan att kunna utvecklas trodde jag att vi i centern hade gemensam med socialdemokraterna. Men med det förslag som regeringen och bostadsministern nu har lagt fram och det bifall det har fått av socialdemokraterna i bostadsutskottet blir jag fundersam. Med det här förslaget kan inte allmännyttan utvecklas. Risken är att förslaget i stället kväver allmännyttan. Genom att med hjälp av räntebidraget, eller bristen på räntebidrag, sätta stopp för avyttring av den nyare delen av allmännyttans bostadsbestånd får inte de allmännyttiga företagen möjlighet till kapitaltillskott och förnyelse, vilket jag tidigare har berört. Vidare löser inte propositionens förslag det grundproblem som avses att lösas; det görs i stället än värre. Med förslaget berörs endast den nyare delen av beståndet. Alla äldre fastigheter utan räntebidrag kan fortfarande avyttras. Det föder åtminstone två problem. Ett av dem konfronterades vi med i bostadsutskottets presidium för drygt en vecka sedan. Det var hyresgästföreningen i Storstockholm, Danderydsavdelningen, som uppvaktade oss. Deras huvudbekymmer var just att kommunen avyttrade det äldre beståndet i allmännyttan, vilket gjorde att de som inte hade kapital eller ekonomisk möjlighet fick svårt att klara de högre boendekostnaderna som blev följden, eftersom det inte byggts några nya allmännyttiga bostäder i Danderyd på senare år. Deras problem löser inte regeringen med detta förslag. Är regeringen ute efter att stoppa moderaterna, som har ett tungt inflytande i Danderyds kommun, från att avyttra allmännyttan, då har man totalt misslyckats. Det andra problemet som uppstår med regeringens förslag är att de hyresgäster som vill äga sin bostad och därför önskar förvärva huset de bor i och ombilda det till bostadsrätt måste söka sig till nyproduktion. Det blir då 2 en dyr lösning både för staten och för den enskilde. En nyproducerad bostadsrätt drar dryga kostnader i räntesubventioner från staten, samtidigt — Prot. 1987/88:46 som den boendes egen kostnadsdel blir högre. Risken är att vi får en 16 december 1987 utflyttning från det nyare allmännyttiga bostadsbeståndet. Allmännyttans = Da or: omm hyresgäster borde i stället få köpa fastigheten de bor i. Det blir billigare för staten — billigast och bäst för hyresgästerna själva. För det tredje ställs kommunalpolitikerna under förmynderi. Vad är det som gör att socialdemokraterna inte litar på sina egna kommunalpolitiker i denna fråga? För det fjärde begränsar förslaget den boendes valfrihet. Det vill man ju för övrigt även på andra områden, så ur den synpunkten ligger förslaget väl i linje med den socialdemokratiska ideologin. Men varför skall det vara möjligt att omvandla privata fastigheter till bostadsrätter men inte allmännyttans? Varför skall de hyresgäster som bor i allmännyttan diskrimineras i det fallet? Varför skall de tvingas söka sig till en ur kostnadssynpunkt ofördelaktig nyproduktion, som jag tidigare berörde, om de vill skaffa sig en bostadsrätt? För det femte ger förslaget allmännyttan en ännu mer särpräglad ställning på bostadsmarknaden. Det främjar inte allmännyttan. Nu är det tydligen så att socialdemokraterna efter det att propositionen lagts upptäckt att de har hoppat i galen tunna. I betänkandet har man därför föreslagit att det skall bli möjligt att i vissa sammanhang göra en överlåtelse, men då endast till folkrörelsekooperativt företag, dvs. HSB och Riksbyggen. Det medför alltså ännu mera detaljreglering och förmynderi. Varför finns dessa begränsningar och favoriseringar? Centern anser att allmännyttan skall få fortsätta att utvecklas. Bäst gör den det på lika villkor med alla andra parter och konkurrenter på bostadsmarknaden. Någon särbehandling är varken nödvändig eller lämplig. Då blir det precis som inom barnets värld. Ett överbeskyddat barn blir lätt hackkyckling och har svårt att klara sig i framtiden i konkurrens med sina kamrater. Han eller hon tappar lätt självförtroendet. Regeringen vill tydligen medverka till att de som står i ansvarig ställning i de allmännyttiga bostadsföretagen skulle göra det. Vi från centern tror på allmännyttan. Vi menar att allmännyttan bäst utvecklas i fri konkurrens på bostadsmarknaden, utan särbehandlingar. Vi får då också en totalt sund och fungerande marknad. Det är därför som vi ställt oss bakom de krav som finns i reservation nr 3 om att främja bostadsrättsboendet, och som vi i övrigt tidigare har framfört. Det gäller också centerns inställning beträffande aktieutdelningen från allmännyttiga bostadsföretag som behandlas i reservation 5. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I Sverige har vi under lång tid styrt bostadsproduktionen mot hyreslägenheter, främst till de allmännyttiga företagen. Detta har skett genom att utformningen av låneoch skatteregler i kombination med olika bidrag direkt gynnat allmännyttan. Därför ägs i dag mycket riktigt cirka två tredjedelar av alla hyreslägenheter av de allmännyttiga företagen. 23 Detta är en olycklig utveckling. Konkurrensen försvinner, och många hyresgäster har i praktiken bara en hyresvärd att söka bostad hos. Ett sådant system stimulerar inte till att ge bästa service. Det räcker emellertid inte med dessa bekymmer för dem som bor i de allmännyttiga bostäderna. Efter regimskiftet 1982 tog socialdemokraterna bort möjligheten till förköpsrätt för omvandling till bostadsrätt för hyresgäster som bor i kommunägda fastigheter, medan de som bor i privatägda hus har denna rätt. Vad är detta för rättvisa? , har vi borgerliga upprepade gånger frågat bostadsministern och de socialdemokratiska bostadspolitikerna i detta hus utan att få något svar. Det spelar tydligen mindre roll vad hyresgästerna tycker. Den uppfattning som har betydelse och styr den socialdemokratiska bostadspolitiken är den som företräds av hyresmarknadens parter Hyresgästernas riksförbund och SABO. Många av oss som under en följd av år deltagit i bostadsdebatten har nog närt en viss förhoppning om att socialdemokraterna skulle ändra sin inställning, inte minst när många hyresgäster börjat protestera. Men härvidlag har vi misstagit oss grundligt. I stället kommer nu regeringen med ytterligare restriktioner. Med stor hast ilade bostadsministern från Malmö till Stockholm på försommaren för att plocka fram den proposition som vi nu skall behandla. Att stoppa några få försäljningar av allmännyttiga fastigheter var det viktigaste som Sveriges bostadsminister då kunde tänka sig. Att låta några hundra hyresgäster få sin vilja igenom och tillsammans i bostadsrättens form äga och förvalta de hus de bor i går inte för sig i socialdemokraternas Sverige. Gör man så fråntas man de statliga lånen och räntebidragen, var budskapet från Hans Gustafsson. I de flesta fall innebär detta att det blir helt omöjligt att göra en omvandling från hyrestill bostadsrätt, även om ägaren kommunen och hyresgästerna är överens. Många kommunalpolitiker — även socialdemokrater — anser med all rätt att regeringen genom denna lag satt sig som förmyndare över dem. Varför vill då allt fler gå över från hyresrätt till bostadsrätt? Det vanligaste skälet är att det är det enda sättet att pressa ner boendekostnaderna. Som bostadsrättshavare är man sin egen fastighetsförvaltare. Man lagar, reparerar och vårdar sin bostad, och det gör att kostnaderna minskar, ibland påtagligt jämfört med kostnaderna för ren hyresrätt. Undersökningar visar att det inte är ovanligt med 20 26 lägre kostnader i jämförbara hus. Man skall heller inte bortse från att det många gånger är lättare att byta sin bostad, om det är fråga om en bostadsrätt. Många upplever också det personliga ägandet i sig som en särskild trygghet och tillfredsställelse. I systemet ligger också ett privat sparande, som ur alla synpunkter är värdefullt. För samhället är det också en fördel om fler människor får möjlighet att äga sin bostad. Ökat sparande till egen bostad medför att lånebehovet minskar och därmed även statens utgifter för t.ex. räntebidrag. Allmännyttans bostäder finansieras till 100 96 med lån och därpå beräknade räntebidrag och är därför de kostsammaste för statskassan. Det kommunala bostadsföretaget, ägaren, kan ha olika skäl för att vilja sälja en fastighet. I många fall rör det sig om en sund ekonomisk syn på verksamheten. Genom en försäljning av några fastigheter lösgör man medel för att kunna rusta och underhålla det kvarvarande beståndet. En försäljning kan också vara ett led i en rationellare förvaltning. Styrelserna i dessa bolag — Prot. 1987/88:46 är som bekant politiskt valda. Detta medför att de också bör vara— och oftaär 16 december 1987 —- mycket lyhörda för vad hyresgästerna önskar. Det är hyresgästernas iz SR Räntebidraget till all | önskemål som man om möjligt skall uppfylla. - å Å - ä / BEN männyttiga bostadsfö Allt talar alltså för att samhället bör underlätta för medborgarna att på ett feg, PA eller annat sätt få möjlighet att äga sin bostad. Socialdemokraterna går tyvärr den rakt motsatta vägen.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 I en borgerlig trepartireservation kräver vi reservanter att åtgärder skall vidtas för att främja ett boende med bostadsrätt. Ett program i detta syfte bör utarbetas. Agne Hansson var nyss inne på den saken, och jag vet att Siw Persson senare kommer att närmare utveckla våra synpunkter i detta avseende. Därför nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 3. I reservation 5 motsätter vi reservanter från moderaterna, folkpartiet och centern oss att — som majoriteten föreslår — staten skall reglera vilken aktieutdelning som de kommunala bostadsbolagen skall ha möjlighet att få med hänsyn till insatt kapital. Aktiebolagens regler skall naturligtvis gälla för dessa företag precis som för alla andra aktiebolag, och några nya pekpinnar till kommunalfolket är verkligen inte lämpliga. Därför yrkar jag bifall till reservation 5. Jag vill slutligen säga att det i betänkandet behandlas ett motionsförslag från vpk om ett nytt stöd till allmännyttiga företag för förvärv av äldre hyresfastigheter och egnahem. Övriga partier i bostadsutskottet är överens om att vpk:s yrkande skall avstyrkas. Moderaternas och folkpartiets ledamöter i utskottet har dock i reservation 6 klarare än majoriteten avfärdat vpk:s förslag. Jag ber därför att få yrka bifall till den motivreservationen.

Herr talman! ”En av de grundläggande förutsättningarna för den sociala bostadspolitiken är att slå vakt om den allmännyttiga hyresrätten och den folkrörelsekooperativa bostadsrätten, HSB och Riksbyggen. Samtidigt skall ett spekulativt utnyttjande av ombildning av privatägd hyresrätt till bostads-. rätt motverkas. En utvidgning av inflytande för de boende måste bygga på värderingen att det är boendet och inte ägandet som utgör grunden för bestämmande. Inflytandefrågan vid allmännyttig hyresrätt skall därför inte angripas genom utförsäljning av dessa lägenheter utan ske genom att de boende får rätt att medverka i det ekonomiska ansvaret för dels sin lägenhet, dels den yttre förvaltningen. Den allmännyttiga hyresrätten, som tillkom som ett medel för att förverkliga den sociala bostadspolitiken, bygger på målsättningen att den skall vara tillgänglig för alla bostadssökande, att den inte skall kunna göras till föremål för handel, att den skall vara hyresbestämmande på bostadsmarknaden samt att den skall tillhandahållas till självkostnadspris.” Herr talman! Det jag nu har citerat är ur den socialdemokratiska partimotionen 1981/82:2506 med bl.a. Olof Palme och nuvarande bostadsministern Hans Gustafsson som undertecknare. Jag tycker att det är bra, och jag har velat erinra inte minst socialdemokraterna om den här klara och bestämda skrivningen och målsättningen som man har, som bakgrund till dagens diskussion om det betänkande vi nu har att behandla. I propositionen och i utskottsbetänkandet har bl.a. erinrats om de allmännyttiga bostadsföretagens ställning och uppgifter, syftet med deras verksamhet och den centrala roll som allmännyttan har i bostadspolitiken. Vidare har framhållits allmännyttans ledande roll då det gäller utvecklingen av hyresgästinflytande, att hyrorna är normerande för hela hyresmarknaden = Prot. 1987/88:46 och att företagen verkar utan vinstsyfte. 16 december 1987 Mot den här bakgrunden och med anledning av vissa fastighetsförsäljning En viss inskränkning föreslås beträffande de allmännyttiga företag som drivs i aktiebolagsform, gällande deras möjligheter till vinstutdelning på aktiekapitalet. Det framhålles att höga krav på avkastning kommer i konflikt med företagens grundläggande uppgifter och skall kunna leda till återkallande av godkännande av bostadsföretaget som allmännyttigt. En sådan utdelning kan inte anses förenlig med kravet om att företagen skall arbeta utan vinstsyfte. Vänsterpartiet kommunisterna har sedan många år tillbaka bl.a. framhållit att man måste slå vakt om hyresrätten och att man måste bidra till att utveckla allmännyttan. Vi har varnat för de skadliga bostadspolitiska och sociala konsekvenser som följer av försäljning och överlåtelse av allmännyttiga bostadshus, och vi har aktivt sökt motverka sådana försäljningar. Vänsterpartiet kommunisterna har också i olika sammanhang framhållit att det är nödvändigt att stärka allmännyttans ställning, om den skall kunna fylla sin roll som instrument för en bra bostadspolitik. Bl. a. har vpk föreslagit riktat stöd i olika former när det gällt finansiering, miljöförbättringar, boinflytande samt sociala och allmänna merkostnader. Våra förslag gäller vidare räntelån för förvärv av privatägda hyreshus och småhus som skall upplåtas med hyresrätt, vilket bl.a. kan få stor betydelse för möjligheten att motverka bostadsspekulationen i främst storstädernas centrala delar. Vi har nu i det här sammanhanget aktualiserat det förslaget. Vpk vänder sig mot det som kallas sparande och kapitalbildning och vinstutdelning från allmännyttiga bostadsföretag. Vi anser det inte förenligt vare sig med deras roll och uppgifter i en socialt inriktad bostadspolitik eller med dens.k. självkostnadsprincipen och kravet om att företagen skall arbeta utan vinstsyfte. Allmännyttans roll och uppgifter kan enligt vpk:s mening inte förenas med en utförsäljning och övergång till bostadsrätter eller andra ägandeformer. De privata hyreshusen skall successivt överföras i samhällets, kommunernas och de allmännyttiga bostadsföretagens ägo, med kollektiv förvaltning skött av de boende. Av vad jag nu sagt framgår att vi har anslutit oss till förslagen i regeringens proposition. Vi vill dock framhålla att vi inte kan ge vår anslutning till eventuella förslag från departementsarbetsgruppen om olika undantag som innebär medgivande av utförsäljning av allmännyttiga bostadshus i vissa fall med bibehållna ränteförmåner. Erfarenheterna från olika utförsäljningar visar enligt vår mening att det inte varit ägnat att främja bostadsförsörjningen eller underlättat för företagen att fullgöra sina grundläggande uppgifter. Utskottet har också framhållit att enbart en utförsäljning av enstaka eller flera allmännyttiga fastigheter inte löser problem av bostadssocial karaktär. Utskottet understryker vidare bl.a. att kommunerna givetvis kan avstå från utdelning på aktiekapital i de fall allmännyttiga bostadsföretag drivs i 27 aktiebolagsform. Den grundläggande principen för ett bostadsföretag som skall arbeta utan vinstsyfte måste vara att vinstutdelning från allmännyttiga bostadsföretag inte skall förekomma. Inte heller en utdelning som begränsas till vad som svarar mot en normal upplåningsränta för långfristiga krediter kan godtas, då detta kan innebära hyreshöjningar i storleksordningen 100 kr. per månad eller mera för en normallägenhet. Sådan utdelning har enligt vår mening inget med den s.k. självkostnadsprincipen, som är vägledande för de allmännyttiga bostadsföretagen, att göra. Tvärtom innebär en sådan utdelning ytterligare fördelar för det privata fastighetsbeståndet, som kan tillgodogöra sig ökade vinster utan egna insatser enbart genom jämförelser med allmännyttan enligt bruksvärdesprincipen. Herr talman! Jag noterar att utskottsmajoriteten inte heller i det här sammanhanget har godtagit vpk:s och tidigare bostadskommitténs förslag om räntestöd till allmännyttiga bostadsföretag för förvärv av äldre hyresfastigheter och egnahem. Ett sådant stöd kan verksamt bidra till att stoppa strävandena till utförsäljning och avveckling av allmännyttan, och det kan främja en utveckling mot att stärka och utveckla allmännyttan till gagn för landets hyresgäster. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen. Låt mig sedan helt kort kommentera den beskrivning som Rolf Dahlberg gav inledningsvis. Det var måhända en felsägning när han sade att två tredjedelar av hyreslägenheterna tillhör allmännyttan. Det riktiga är ju att de allmännyttiga bostadsföretagens hyreslägenheter inkl. dem som stat, landsting och kommuner har uppgår till nästan precis hälften av hyreslägenheterna.

Herr talman! Till det senaste som Tore Claeson sade: Jag talade enbart om hyreslägenheter, medan Tore Claeson i sina nu redovisade siffror räknar med bostadsrätter i flerfamiljshus. Jag talade aldrig om flerfamiljshus utan om hyreslägenheter.
Herr talman! Om det här kan vi naturligtvis tvista, men jag har fått fram uppgifterna med utgångspunkt i tillgänglig statistik från statistiska centralbyrån. Bostadsrättslägenheterna, som uppgår till ungefär en halv miljon här i landet, har jag icke räknat med i detta sammanhang.

Herr talman! När vi nu skall ta ställning till förslaget om slopande av räntebidrag vid överlåtelse av allmännyttiga bostadsföretag eller delar av sådana företags bestånd måste vi ha i minnet att det finns två viktiga åsiktsgrupperingar när det gäller bostadspolitiken. Det är alldeles klart att dessa åsiktsgrupperingar är politiskt kontroversiella, men de har väldigt stor betydelse för den ståndpunkt som majoriteten i utskottet har intagit. Det ena som jag tänker på är den rollfördelning som gäller för bostadssektorn och de uppgifter som de allmännyttiga bostadsföretagen har på bostadsmarknaden. I fråga om rollfördelningen inom bostadssektorn vet vi alla att där gäller ett system där staten svarar för kapitalförsörjningen och också för vissa subventioner i sammanhanget, medan kommunerna har till uppgift att svara för planering och delvis också förverkligande. Jag tror att det är bra att vi håller de olika leden isär och icke blandar ihop dem. Den andra av de åsiktsgrupperingar som jag helt kort vill påminna om som utgångspunkt för de slutsatser vi har dragit är den centrala roll i bostadspolitikens genomförande som de allmännyttiga företagen spelar. För att spara tid skall jag be att få hänvisa till texter om det jag framför allt tänker på, och den närmast tillgängliga texten finns i bostadsutskottets betänkande nr 3 på s. 2i de tredje och fjärde styckena under det avsnitt som inleds med rubriken Propositionen. Där redovisar man kortfattat den centrala roll som de allmännyttiga bostadsföretagen har i den sociala bostadspolitiken. Om Agne Hansson och i viss mån också Rolf Dahlberg läser detta, kommer i varje fall Agne Hansson där att hitta svaren på de frågor som han ställde. Får jag sedan säga till Tore Claeson, som ibland brukar känna sig litet övergiven och ensam i debatten, att jag delar väldigt många av de synpunkter som han framförde. Jag tror att det kan vara bra, om vi i stället för att diskutera de små skillnader som kan finnas oss emellan gemensamt försöker ta en diskussion med dem som vill riva upp den sociala bostadspolitiken — för det är i grunden det det handlar om. Mycket i det här resonemanget har nalkats det som kan kallas förbudstal, dvs. att förslaget i sig skulle innebära ett förbud mot att syssla med det som benämns överlåtelse. Så är det ju inte. Det handlar inte alls om något förbud. Detta är närmast ett förtal av propositionens innehåll och majoritetens förslag till riksdagen. Det handlar kanske heller inte om det som på industrispråk och handelsspråk kan kallas att bygga upp konkurrensbarriärer, utan vad det i grunden rör sig om är att staten utifrån sin syn på rollfördelningen och på vilka uppgifter de allmännyttiga bostadsföretagen skall ha i den sociala bostadspolitiken tar sitt ansvar konsekvent och fullt ut. Staten lägger alltså fast ramar och principer. Om man då kan se att någon inom dessa ramar och principer försöker spela på ett felaktigt sätt, skall självfallet inte staten sitta still, vilket många kan tycka utifrån politiska utgångspunkter som jag inte anser vara riktiga, utan måste markera. Det som sker är alltså att någon inte längre vill spela i den orkester som är sammansatt för att fullfölja den centrala bostadspolitiken på förutsett sätt. För att fortsätta med bilden från musiken är det klart att orkestern behövs även fortsättningsvis och också noterna, och då tar staten sitt ansvar och flyttar undan noterna dit där de behövs bättre. I diskussionen har ibland framförts uppfattningen att det skulle finnas en självklar rättighet att ha tillgång till de subventionsmedel som staten tid efter annan ställer till förfogande, men så kan det ju inte vara, och det är inte så heller. Det är ingen rättighet som man har, det är en möjlighet som erbjuds vid vissa tillfällen. Herr talman! Med utgångspunkt i detta är jag beredd att yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i dess helhet, men jag vill gärna lägga till någonting, främst till Siw Persson, som sade att detta är ett mycket stort ingreppiden kommunala demokratin. Påståendet slutade där. Det blev inget ytterligare resonemang om på vilket sätt det skulle vara ett ingrepp. Det vore intressant att få höra litet grand om vad Siw Persson egentligen menar att det skulle vara för ingrepp i den kommunala demokratin som den här propositionen innebär. Siw Persson sade också att förslaget har sin udd riktad mot dem som vill öka antalet bostadsrätter. Det är en fullständigt felaktig slutsats, det är en vantolkning av förslaget. Siw Persson värnar om bostadsrätterna för att det skall bli fler lägenheter på bristorterna. Då skulle man kunna ställa frågan så här: Hur många fler lägenheter blir det på bristorterna om man omvandlar jämfört med om man i stället skulle bygga bostadsrätter?

När vi då kan se att det sker förändringar bland dem som är operatörer på marknaden måste staten alltså agera. Jag tycker att det är väl avvägda förslag som propositionen innehåller och ber att få yrka bifall till bostadsutskottets hemställan.

Herr talman! Per Olof Håkansson undviker att svara på mina frågor och hänvisar till skrivningarna i betänkandet. Men dessa skrivningar ger inte svar på mina frågor. Jag förstår att han tvingas att göra på detta sätt, eftersom han tydligen inte har några svar på de frågor som jag har ställt. De är besvärande, för tror man på allmännyttan som bas för utvecklingen av en social bostadspolitik, kan man inte ställa sig bakom ett sådant förslag som det här är fråga om. Socialdemokraterna och centern är tydligen överens om rollfördelningen på bostadsmarknaden och om allmännyttans roll när det gäller att utveckla en social bostadspolitik. Men är vi också överens om att allmännyttan måste utvecklas för att en social bostadspolitik skall kunna förverkligas? Hur skall vi kunna utveckla allmännyttan, om allmännyttan inte får möjlighet att utvecklas genom avyttring för att man skall få kapital för att sedan bygga vidare? Varför, Per Olof Håkansson, är det bara det nya bostadsbeståndet som inte får avyttras? Hur vill socialdemokraterna lösa de boendes situation i Danderyd? Där behöver man verkligen en social bostadspolitik som stöd. Varför, Per Olof Håkansson, göra det dyrare för dem som har en hyresrättslägenhet och vill äga en bostad? Varför skall de tvingas till en ny bostadsrätt utanför allmännyttan? Överensstämmer det verkligen med en social bostadspolitik att göra det dyrare både för den enskilde och för staten? Varför litar inte socialdemokraterna på att de socialdemokratiska kommunalpolitikerna skall kunna lösa den här frågan, och hur skall ni kunna åstadkomma valfrihet i boendet? Valfrihet är också ett viktigt inslag i en social bostadspolitik.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse på Per Olof Håkanssons anförande och hans försvar för den märkliga proposition som vi nu behandlar. Genomgående i hans anförande var tanken att staten har dragit upp vissa ramar och riktlinjer och att man inte får ändra dessa när det gäller allmännyttan. Beträffande upplåtelseformer kan det, menar han, göras vissa justeringar, men blir det fråga om ändringar av allmännyttan måste staten gripa in. Detta är en mycket märklig inställning och stämmer mycket bra med vad jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att det är hyresgästföreningens och SABO:s inställning som helt styr socialdemokraternas syn. Man struntar alltså i vad hyresgästerna och ägarna till fastigheterna tycker. Det spelar en mindre roll. Huvudsaken är att den övergripande staten får som man har tänkt sig. I höstas läste jag en intressant artikel i SABO:s tidning Bofast. Riksdagsledamoten Lennart Nilsson i Uddevalla hade en intressant synpunkt. Lennart Nilsson är också ordförande i bostadsbolaget på orten. Det gällde att sälja ut vissa fastigheter. Lennart Nilsson hade då en diskussion med hyresgästföreningens ombudsman, som var helt emot tanken att sälja ut, medan Lennart Nilsson mycket riktigt framhöll att det var bra för det kommunala bostadsbolaget att sälja en del. Då skulle det komma in pengar som skulle göra det möjligt att rusta upp och sköta de fastigheter som sedan fanns kvar. Genomförs nu det föreliggande förslaget får man alltså inte den möjlighet som det här är fråga om. Det skulle alltså inte gå att t.ex. sanera ett kommunalt bolag. Lennart Nilsson uttryckte också i tidningsartikeln den fasta övertygelsen att de hyresgäster som skulle beröras av försäljningen skulle få det bättre efteråt. Här har man alltså ägarens syn på förvaltningen av ett sådant här bolag. Men nu går således staten in och säger nej. Handlar man ändå, mister man räntebidragen och då omöjliggörs en affär.

Herr talman! Per Olof Håkansson tycker att det är bättre att vi gemensamt diskuterar med dem som vill riva upp den sociala bostadspolitiken. Jag är helt överens med honom om detta. Under de år då jag har varit aktiv här i riksdagen och på andra håll har jag försökt att följa den linjen, och jag kommer också att fortsätta på det sättet. Jag vill emellertid i olika sammanhang påminna om vissa grundläggande principer inom bostadspolitiken som inte får eftersättas. När socialdemokratin är på väg att inta ståndpunkter som fjärmar sig från viktiga, grundläggande principer för en social bostadspolitik, ser jag det också som min uppgift att påminna socialdemokraterna om vissa saker. Vänsterpartiet kommunisterna vill alltså kunna hålla tummen på ögat på makthavarna, det må vara en socialdemokratisk eller en borgerliga regering, och ständigt påminna om den stora betydelse som bostadspolitiken har för människornas välfärd. Jag är också överens med de socialdemokrater som hävdar att en utförsäljning av allmännyttiga bostäder egentligen inte löser några av de problem som dominerar bland hyresgästerna. Det löser inga problem i fråga om segregation och då det gäller att sänka boendekostnaderna. Egentligen är det alltså ganska verkningslöst. Dåremot finns det exempel på att man har sålt ut bra delar av allmännyttan, vilket har inneburit att man har måst höja hyran för dem som blivit kvar. Detta skulle annars inte ha varit nödvändigt. Vi har också exempel på att det i fall då man har sålt ut och gjort bostadsrätt — i syfte att minska boendesegregationen och få blandade upplåtelseformer — efter en tid har visat sig att segregationen i stället har ökat. Över huvud taget finns det inga bra motiv för att man skall sälja ut någonting av allmännyttan. Nej, stärk i stället allmännyttans ställning! Det har landets bostadskonsumenter nytta av.

Herr talman! Rolf Dahlberg var missnöjd med mitt anförande. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att jag inte har hamnat fel när det gäller den sociala bostadspolitikens genomförande. Alla som har studerat vad moderata samlingspartiet vill vet ju att det inte är särskilt intresserat av den sociala bostadspolitiken. Till Siw Persson vill jag säga att den bostadspolitiska debatten här och i andra sammanhang skulle må bra av att föras från litet sakligare utgångspunkter. Siw Persson säger att avskaffandet av den kommunala fördelningsrätten är ett ingrepp i den kommunala demokratin. Jag kan inte se var rätten att fördela behandlas i detta betänkande från bostadsutskottet. Siw Perssons påstående att åtgärden generellt skulle leda till fördubblade hyror är alldeles för orimligt för att ens behöva kommenteras. Då är, herr talman, Agne Hanssons inlägg intressantare. Han säger att jag hänvisar till texten i bostadsutskottets betänkande som svar på de frågor han ställde. Sedan godtar han detta svar men kommer tillbaka med frågorna. Det är möjligt att Agne Hansson inte har förstått svaret eller inte vill förstå min kortfattade hänvisning till vår syn på den roll som de allmännyttiga bostadsföretagen skall spela i den sociala bostadspolitiken. Låt mig göra två ytterligare kommentarer. Agne Hansson säger att det framlagda förslaget leder till att allmännyttan inte får någon möjlighet att avyttra och skaffa kapital. Med anledning av det kan jag bara tryggt hänvisa till bostadsutskottets betänkande nr 3. Om man läser det skall man finna att det där finns ett svar på den frågan. Vad som är spännande i sammanhanget är kanske Agne Hanssons fråga varför förslaget enbart är inriktat på det yngre beståndet, dvs. det som i dag har räntebidrag. Låt mig ställa en fråga, även om den säkerligen inte får något svar: Vad är det som egentligen föresvävar centern när man uttrycker sig på det viset? Är det ett förbud över hela linjen, eller vad är det för idéer som centerpartiet kan ha på den här punkten?

Herr talman! De som påstår sig vilja föra en social bostadspolitik värjer sig här i debatten genom att säga att de som är emot det framlagda förslaget vill riva upp den sociala bostadspolitiken. Får jag först säga att vi från centern inte på något sätt vill riva upp den sociala bostadspolitiken. Vi anklagar inte heller socialdemokraterna för att vilja rasera den. Vi säger att förslaget inte är i linje med utvecklandet av en social bostadspolitik. Jag godtar inte, Per Olof Håkansson, de svar som finns i texten, och det var därför som jag upprepade mina frågor om varför man skall ha denna särbehandling. Jag vill, eftersom Per Olof Håkansson tog upp det, säga att det naturligtvis vore konsekvent med ett förbud rakt över, men jag har inte sagt att jag önskar det. Jag önskar inga förbud över huvud taget, och man löser inte hela problemet med den lagstiftning som regeringen har utarbetat. Jag har uttryckt mig på det sätt som jag har gjort, för att bevisa bräckligheten i det förslag som föreligger. Nu har också kommunisternas representant här förklarat att detta förslag är verkningslöst. Jag har sagt att det blir dyrare för de boende. Det förhindrar en bra social sammansättning av bostadsbestånden, det begränsar valfriheten i fråga om val av besittningsform ur den enskilde boendes synpunkt, det kväver en utveckling av allmännyttan och det hämmar den kommunala demokratin. Kasta det här förslaget i papperskorgen, Per Olof Håkansson! Då främjar vi allmännyttan och ger bättre möjligheter för de enskildas boende, Därefter kan vi fortsätta att utveckla en social bostadspolitik.
Herr talman! Per Olof Håkansson försvarade sig med att upprepade gånger hänvisa till den sociala bostadspolitiken. Jag vill fråga Per Olof Håkansson: Vad är det för socialt i att hindra de boende från att få bo som de själva önskar?

Herr talman! Det gläder mig att Agne Hansson återkommer på det här sättet till att diskutera frågan hur vi skall inom det allmännyttiga beståndet kunna behålla de fastigheter som har byggts upp inom detta. Ett förslag måste vara legalt, stå i samklang med de principer enligt vilka vi här i riksdagen brukar utforma lagstiftningen, men också vara i samklang med de förbindelser som vi har gjort gentemot omvärlden. Det är ett av de problem som vi har att avväga alla förslag emot. Jag kan bara konstatera att när vi har arbetat ytterligare med den här frågan och förhoppningsvis hittat ett förslag som står i samklang med de tre ting jag nämnde och även kan tillgodose det som Agne Hansson så varmt förespråkar, nämligen att behålla lägenheterna i det allmännyttiga beståndet, skall vi säkert gemensamt kunna rösta igenom ett sådant förslag i riksdagen.

Herr talman! När den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 tillsattes en jättestor bostadsutredning. Den skulle ta ett helhetsgrepp för att lösa alla problem på bostadsmarknaden, så att vi skulle få en sammanhängande bostadspolitik. Dessförinnan hade den socialdemokratiska regeringen lagt ned ett antal utredningar som tillsatts av den borgerliga regeringen. Alla dessa utredningar hade ett bestämt, målinriktat syfte. Socialdemokraterna hade tidigare hånat mig för att vi förberedde våra beslut på det sättet. Men jag undrar om inte detta var bättre än det som socialdemokraterna nu håller på med. Av bostadskommitténs förslag ”bidde det en tumme”. I stället läggs nu ofta förslag fram utan några som helst utredningar i botten. Bostadsdepartementet har blivit ett rent ad hoc-centrum. Inga bestämda mål eller principer tycks styra förslagen — förutom att redan etablerade organisationsoch företagsstrukturer skall bevaras. Det är ”de tre benen”, HSB, Riksbyggen och allmännyttan, som skall stärkas och försvaras, precis som Hans Gustafsson sade i sitt tal till den socialdemokratiska partikongressen. Vad bostadskonsumenterna och de boende säger och tycker struntar man i. Men vad värre är ur socialdemokratisk synvinkel är att man — utan någon som helst motivering eller analys — fråntar kommunerna ansvaret för bostadsförsörjningen. Alla bostadsministrar som jag minns har predikat om kommunernas ansvar — detta har inte minst Hans Gustafsson gjort. Det tycks som om det förslag som nu läggs fram från regeringen innebär att det kommunala ansvaret skall få gälla så länge det passar den socialdemokratiska regeringen. Dessutom är det förslag som vi nu skall ta ställning till ett direkt slag mot den kommunala demokratin. Här finns det partier som har gått till val på att lova omvandling av hyreslägenheter till bostadsrätter. När denna politik sedan skall genomföras, då klipper regeringen till. Socialdemokrater na visar alltså inte respekt för lokala valutslag. Det anges en del skäl till förslagen i den proposition som vi nu behandlar. Ett skäl är att det statliga stöd som allmännyttan har inte lämnas med sikte på försäljning eller för att ge vinster som en sådan försäljning kan ge. Men det finns ju även andra företagsformer som har ett statligt stöd. I stort sett alla hus som byggts under senare år har ett sådant stöd. Det är alldeles uppenbart att det egentligen inte handlar om att folk kan göra vinster på subventionerna vid försäljning. I så fall skulle man ju ha lagt fram ett mer heltäckande förslag —- ett förslag om en översyn beträffande försäljningen av såväl småhus, bostadsrätter som privata hyreshus. Ett sådant förslag skulle vi från folkpartiet ha kunnat se positivt på, för det finns flera motiv för att vi skall spara på bostadssubventionerna. Ett annat skäl till detta förslag är att man vill försvara allmännyttans ställning. Men det är alldeles uppenbart att det egentligen inte heller handlar om detta, eftersom det görs en mängd undantag. Om de allmännyttiga företagen behöver pengar och kan få det genom försäljningar, ja, då spelar den här principen inte någon som helst roll. Då kan man få sälja ut allmännyttiga lägenheter. Om HSB och Riksbyggen vill göra bostadsrätter, spelar denna princip inte heller någon roll. Då kan man sälja ut. Det är alltså alldeles uppenbart att de redovisade skälen inte är de egentliga skälen. Vad det egentligen handlar om är att stoppa boende, som vill ta över sina lägenheter i form av bostadsrätter. Och man vill stoppa de kommuner som önskar fullfölja en borgerlig bostadspolitik. Men om detta sägs inte ett enda dugg i propositionens text. Ordet bostadsrätt nämns över huvud taget inte. Jag undrar varför socialdemokraterna inte kommer med ett förslag till riksdagen om att rakt upp och ned förbjuda s.k. privata bostadsrättsföreningar. Detta vore ju mycket enklare än att man skall behöva behandla det ena förslaget efter det andra. Riksdagen har fått ta emot ett tiotal sådana förslag under de senaste fem åren. Det vore som sagt mycket klarare och redigare. Det är alldeles uppenbart att bostadspolitiken i dag bedrivs totalt principlöst, och att det inte finns några som helst mål inför 90-talet, med den nya bostadspolitiska situation som vi befinner oss i. Men det är klart att en bostadsminister och ett bostadsutskott också måste göra någonting, varför man då och då klipper till — ad hoc-artat och utan någon som helst analys. Det sker på samma sätt som vi har sett tidigare och som sker när det gäller nästa ärende som skall behandlas, det som handlar om planoch bostadsverket. Och resultatet kan vi ju se här, med det uppror som det har lett till och med den i dag ovanligt välfyllda åhörarläktaren. Jag skulle vilja rekommendera socialdemokraterna att sätta sig ned och tänka ut en linje i fråga om bostadspolitiken och därefter komma med förslag om en bostadspolitik som har utgångspunkt i de boendes önskemål och väl och ve.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet med anledning av att Rolf Dahlberg nämnde mig och det allmännyttiga bostadsföretaget i Uddevalla. Men sedan Birgit Friggebo har varit uppe i talarstolen, finns det kanske anledning att också kommentera litet av hennes inlägg. Det genomgående i vad den andre folkpartisten som var uppe i talarstolen och vad Birgit Friggebo sade, är att kommunerna skulle fråntas sina demokratiska rättigheter. Det är en litet märklig logik i dessa frågor. De borgerliga tycker å ena sidan att man skall minska på subventionerna — inte minst moderaterna, som vill plocka bort alla räntesubventioner som över huvud taget finns. Å andra sidan säger de borgerliga att kommunernas demokrati hotas. Men kommunerna och de allmännyttiga företag som finns i landet har ju möjlighet att sälja. Det är bara det att poängen i förslaget är att man blir av med räntesubventionerna, vilka Birgit Friggebo och moderaterna ändå vill slopa. Därför begriper jag inte vad man har emot detta förslag. Vitsen är ju att staten inte skall subventionera någon att kunna spekulera. Detta med att demokratin skulle hotas stämmer alltså inte, eftersom kommunerna och de allmännyttiga företagen ju är suveräna att göra precis vad de vill med sina fastigheter. Men de skall naturligtvis inte ha räntesubventioner, om de inte handlar i enlighet med intentionerna i de riktlinjer som vi här i riksdagen har dragit upp. Om man tar Uddevalla, som Rolf Dahlberg nämnde, som exempel, skall sägas att vi där har upplevt enorma problem — inte minst under Birgit Friggebos tid som bostadsminister, när hjulen inte rullade i det här landet och då vi hade 500 tomma lägenheter. Tack vare en socialdemokratisk politik har Uddevalla genomgått en enorm omställningsperiod genom dets.k. Uddevallapaketet. Tidigare hade Uddevalla 500 tomma lägenheter, i dag har man inga tomma lägenheter, i stället är man på gång att bygga nytt. Men orsaken till den försäljning som man i Uddevalla var tvungen att göra, och som Rolf Dahlberg nämnde, var de problem som uppstod inte minst under den period då Birgit Friggebo var bostadsminister och då Rolf Dahlberg och hans kolleger härjade i regeringskansliet. Jag begriper inte den debatt som har förts från de borgerliga partierna. Jag sitter i bostadsutskottet, och jag är ordförande i det kommunala bostadsföretaget i Uddevalla, som sålde några fastigheter på grund av att man måste stärka allmännyttan och för att göra det möjligt att i framtiden bedriva en bra bostadspolitik i Uddevalla. Det var naturligtvis inte bra att man måste göra detta. Men i rådande situation med de problem som har uppstått under åren ansåg vi i det kommunala bostadsföretaget att det för hyresgästernas bästa, för att man skulle kunna reparera och för att stärka det kommunala bostadsföretagets ekonomiska ställning var bäst att sälja en liten andel av fastigheterna. Men man äventyrar inte bruksvärdet, eftersom man fortfarande är hyresledande. Hyresgästerna kommer inte att drabbas. Därför är de borgerligas resonemang litet märkligt, och jag begriper det inte. Det finns ju möjlighet till undantag. I propositionen och i utskottets betänkande framgår det nämligen att man i vissa situationer kan få behålla räntesubventionerna, om det gagnar allmännyttan. Men varken regeringen eller riksdagen kan förbjuda ett kommunalt företag att sälja. Räntesubventionerna minskar, men dessa vill ju borgarna ändå ha bort. Därför begriper jag inte varför de är så förgrymmade över detta förslag.

Herr talman! Jag vill inte bidra till att vi river upp en debatt om 16 december 1987 världskonjunkturerna, den ekonomiska situationen i Sverige under den = Dan mpeg oss gångna tioårsperioden och bostadsbyggandet, m.m., utan jag försöker koncentrera mig på den fråga som det nu handlar om. Jag tror inte att Lennart Nilsson riktigt lyssnade på vad jag sade. Om vi hade fått en proposition där det stått att syftet är att minska subventionerna så att budgetunderskottet minskar, då hade regeringen inte kommit med detta förslag. Då hade regeringen sagt att det vid en försäljningssituation, där man i dag kan ta ut ganska höga priser, uppstår vinster och att regeringen vill låta staten kamma hem en del av dessa vinster när det gäller försäljning av allmännyttiga företag eller lägenheter, småhus, bostadsrätter eller privata hyreshus. Men så ser inte förslaget ut. Förslaget är totalt principlöst. Det gäller endast försäljningar från allmännyttiga bostadsföretag och endast när de gör vinster vid vissa försäljningar, nämligen vid försäljning till dem som bor i husen och som vill överta dem i form av bostadsrätter. Regeringen har nämligen gjort undantag för HSB:s och Riksbyggens bildande av bostadsrätter. Då går det bra för allmännyttiga bostadsföretag att göra vinster på den statliga belåningen. Det skall även gå bra att göra vinster vid andra försäljningar, om det allmännyttiga företaget kan visa att man behöver dessa vinster. Då kan man sälja ut husen med fortsatt hyresrätt även till privata fastighetsägare. Det är just denna principlöshet som det är fullständigt oacceptabelt att vi här i Sveriges riksdag skall sitta och fatta beslut om. Det är en helt ogenomtänkt och oöverlagd bostadspolitik. Syftet, som inte framkommer någonstans, är att visa och i praktiken ta fram förslag som redovisar hatet mot privata bostadsrättsföreningar.

Herr talman! Lennart Nilsson lät en aning irriterad när han var uppe i talarstolen. Det förvånade mig, eftersom jag, då jag nämnde Lennart Nilssons namn, gjorde det i berömmande ordalag för att han hade fattat riktiga ekonomiska beslut i sin styrelse hemma i Uddevalla. Han säger att det kommunala bostadsföretaget i Uddevalla har sålt några fastigheter för att kunna föra en bra bostadspolitik. Det är ett bra yttrande, Lennart Nilsson. Vi vill ge möjlighet för allmännyttiga företag att av ekonomiska skäl sälja och därmed ge hyresgästerna möjlighet att köpa fastigheter för ombildning till bostadsrätt. Vi vill inte rycka undan denna möjlighet genom den föreslagna lagen. Det är detta frågan gäller. Vi är alltså helt överens, Lennart Nilsson och jag. Det här skall nog bli bra om vi bara slipper denna lag.
Herr talman! Jag tackar Rolf Dahlberg för komplimangen. Det är bara litet märkligt att man är motståndare till ett sådant förslag samtidigt som man över huvud taget inte vill ha några räntebidrag. Birgit Friggebo! Om allt från folkpartiet är så genomtänkt och så bra, skulle jag, som kanske inte förstår lika mycket som Birgit Friggebo, vilja ha svar på en enkel fråga om uttalanden som har gjorts av folkpartiets representanter i samband med förslaget i bostadsutskottets betänkande 3. 7” Både Birgit Friggebo och folkpartiets andra talesman har sagt att den kommunala demokratin hotas. Då kan väl Birgit Friggebo, som ju sitter i konstitutionsutskottet, förklara för mig på vilket sätt den kommunala demokratin hotas med anledning av det här förslaget om slopande av räntebidrag vid försäljning. Sedan begriper inte jag att det kan vara principlöst att en majoritet i denna riksdag vill bevara och förstärka allmännyttan för att garantera en god social bostadspolitik.

Herr talman! När det gäller kommunerna handlar det om två saker. För det första handlar det om det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen, där det är alldeles uppenbart att man genom detta förslag vill lägga sig i det kommunala ansvaret och försöka styra det i en annan riktning än vad vissa kommuner vill. För det andra handlar det om den kommunala demokratin som sådan. Det finns partier som i val har gått ut och lovat en viss politik och sagt att om de får majoritet skall de se till att människor får större inflytande i boendet via bostadsrätter. Sedan visar det sig att förslag läggs fram som är direkt riktade mot dessa partier så att de inte kan genomföra sin politik. Då handlar det om förtroende för politiker som går ut i val och lovar och sedan inte kan genomföra det som de har lovat. Förtroendet för politikerna är en mycket viktig fråga, som är grundvalen för hela vår demokrati. Jag skulle vilja be de ärade socialdemokraterna och även centerpartisterna att tänka på det framför allt vid behandlingen av nästa ärende.